Herr talman! Också jag delar uppfattningen att det är av värde med ett enhälligt utskottsbetänkande i dessa frågor som en manifestation av vad Sveriges riksdag anser om ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Därom har inga delade meningar rått i riksdagen. Jag vill erinra herr förste vice talmannen om att jag i mitt första inlägg betonade att det var glädjande att utskottet kunnat enas om att den politik som regeringen fört legat i linje med vad som rekommenderats i motionerna. Här råder heller inga delade meningar. När jag talade om utskottets majoritet, skulle jag kanske också ha använt ett attribut och sagt ”utskottets borgerliga majoritet”. Jag trodde vi skulle vara litet försiktiga med att återge våra debatter i utrikesutskottet, och därför gick jag inte närmare in på detta. Det gjorde inför kränkningar av mänskliga rättigheter Vad som föranledde det särskilda yttrandet var ju ganska långa och som jag tycker delvis onödiga diskussioner i utskottet. Någon annan än de borgerliga ledamöterna och de som står bakom det särskilda yttrandet deltog inte i den deldebatten. I ett utkast som fanns i utskottet hade man ordagrant återgett vad utrikesministern sagt som en liten karakteristik av Allenderegimen. Jag kan hämta formuleringen direkt från blåboken. Man kan kanske referera annorlunda. Jag vet inte om blåboken själv är ett citat, men det är en annan sak. Där stod det uttryckligen att Salvador Allende har givit sitt liv för de fattigas sak. Alla de borgerliga vände sig mot detta, trots att jag, herr talman, åberopade och uppläste vad som återfanns i en från centerhåll väckt motion, som jag sade mig helt kunna instämma i och där man angav bakgrunden. Nu har jag beklagligtvis inte motionen här, men tiden skulle inte räcka till för att citera den igen. Det var detta förhållande som gjorde att vi ansåg att utskottsbetänkandet blev ofullständigt. De borgerliga motsatte sig att någon uppfattning framfördes om Allenderegimen på det sätt som skett i utrikesministerns uttalande och som skett på annat sätt åtskilliga gånger och på andra sätt av det svenska folket. Herr talman! Jag upprepar att jag gärna ser att vi får en gemensam manifestation. Jag tror inte att vi som står för det särskilda yttrandet har bidragit till att försvaga intrycket av vad som sägs i utskottsbetänkandet. Om det särskilda yttrandet läses i sammanhang med utskottsbetänkandet så tror jag att deklarationen blir fullständig, och det är det vi har önskat.

Herr talman! I utskottsbetänkandet har ju sagts vad som har skett i Chile på det sättet att man i betänkandet tagit in det som står i blåboken — att ”medlemmarna av den störtade regeringen hade fängslats, parlamentet upplösts, politiska partier förbjudits, motståndsmän förföljts och dödats”. Denna beskrivning, hämtad från utrikesministerns uttalande, måste väl i sin korthet vara den riktiga. Beträffande de tio orden som det här har talats om var det mera av stilistiska skäl som det nu inte ansågs vara relevant att ta in dem i relation till motionerna. Däremot har inte herr Lange svarat på vad det är för någonting som har tagits in i det särskilda yttrandet. Om vi nu skall hålla oss till blåboken — var någonstans i blåboken står detta? Varifrån har det referatet kommit? Sedan talar herr Lange så mycket om en borgerlig majoritet. Men utskottets ordförande står ju också för utrikesutskottets betänkande och står icke för det särskilda yttrandet. Således måste väl herr Geijer anse att utskottets betänkande är tillfredsställande. Men det går herr Lange helt lättvindigt förbi; han talar bara om en borgerlig majoritet. Det kan vara en borgerlig majoritet plus herr Geijer som står bakom utskottets betänkande.
Herr talman! Avger man ett särskilt yttrande och förklarar man därtill i debatten att man står helt bakom utskottets betänkande, så betyder det väl att vad utskottet sagt är enhälligt. Däremot tycker vi att det är en brist att inte tillfället begagnats att framföra vissa kompletterande synpunkter, så mycket mer som det fanns en motion där man uttryckligen gått in på vad som hände under Allendetiden — inte endast vad som sker nu i Chile. En viss värdering av detta hade varit på sin plats. Jag har inte velat — och jag vill inte nu heller — göra det här till en stor historia, men jag kan inte finna att jag på något sätt gjort mig skyldig till ett fel. Man kan sammanfatta vad som förs fram i ett tal i FN på olika sätt. Det som jag läste ur blå boken var också ett referat, tror jag. Det är inte återgivet med samma ord i det särskilda yttrande som vi har fogat till betänkandet, men i sak skiljer sig uttalandena inte ett dugg.

Herr talman! Jag hade inte på något sätt tänkt beröra det som herr Lange har tagit upp, men jag måste mot bakgrunden av den sista meningen i herr Langes senaste inlägg säga att det är faktiskt en viss skillnad. Det var just den stilistiska utformningen av utrikesministerns uttalande som vi tyckte passade illa i utskottsbetänkandet. Det var det enda debatten gällde. Men, herr talman, det är med tillfredsställelse jag kan ta till orda i den här diskussionen. På kammarens bord ligger, som fru andre vice talmannen Nettelbrandt har konstaterat, ett enigt utskottsbetänkande som innebär ett klart avståndstagande från förtryck av mänskliga frioch rättigheter, varhelst det förekommer.

Men vi får naturligtvis inte fördenskull glömma bort alla andra länder i vilka människor förtrycks och där makten hålls uppe med hjälp av militära maktmedel. Jag tänker t.ex. på Östtyskland, där år efter år människor skjuts ner när de försöker hitta friheten i väst, eller Grekland, där den nya regimen nyligen arresterat och brutalt fängslat en av de ledande oppositionsmännen, centerledaren Mavros. Det är givetvis omöjligt att gradera diktaturer. Förtrycket märks på olika sätt. Mest påtaglig är själva avstängningen från omvärlden kanske i kommunistländerna. Men det innebär inte att t.ex. diktaturerna i Aten eller Santiago skulle vara lättare att acceptera. Angiveriet är minst lika snillrikt där som i kommunistländerna, tortyren sannolikt mera utbredd och fängelsehålorna lika kalla och människoovärdiga. Vad som skrämmer i sammanhanget, herr talman, är att frihet och demokrati egentligen är någonting ganska sällsynt i vår värld. Kommunistdiktaturerna breder ut sig över stora delar av Europa liksom över delar av Asien, fascistdiktaturer förekommer på flera håll i Sydeuropa, inför kränkningar av mänskliga rättigheter och de är ymnigt förekommande på den latinamerikanska kontinenten. Går vi till södra Afrika finner vi rasistregimerna där som utövar ett förtryck av minst lika allvarlig karaktär. Demokratin, som majoriteten av oss ser den, är förbehållen en minoritet av världens befolkning, och det är med beklagande man konstaterar detta. I vissa nationer där friheten är hårt beskuren — alltså i diktaturer — kompletteras förtrycket med speciell förföljelse av vissa grupper eller raser. Så är förhållandet i större delen av kommunistvärlden, där framför allt den judiska befolkningen behandlas på ett kränkande sätt. Fru andre vice talmannen Nettelbrandt har mycket utförligt talat om judarnas situation i Sovjetunionen — de har länge varit hindrade att utvandra, och när de i dag har fått en viss möjlighet till utvandring kvarstår ändå stora hinder. Det är egentligen bara i randområdena av Sovjet som vi hittills har kunnat se en utvandring, en möjlighet till emigration för den judiska befolkningen. I de inre delarna av Sovjet existerar i praktiken ingen möjlighet till utvandring. Och de hinder som kvarstår är som sagt väsentliga. Man måste genomgå en krånglig och djupt kränkande procedur för att över huvud taget få ett utresetillstånd. Trakasserierna mot dem som har fått utresetillstånd eller ansökt om sådant är, som fru andre vice talmannen Nettelbrandt anförde, utomordentligt påfrestande. Vad som händer med dem som drabbas av avslag — vi vet inte hur många det är — finns det också vittnesbörd om. Inte så få fängslas och sitter i olika typer av läger i åratal med mycket märkliga motiveringar och ofta utan rättegång. Antisemitismen understöds av den politiska ledningen. Den judiska kulturen och religionen förtrycks och synagogorna stängs. Kan man tänka sig något mera mindervärdigt handlingssätt av den politiska ledningen? Och judarnas vackra språk, hebreiskan, är förbjudet. Därigenom omöjliggör man rent praktiskt för det judiska kulturarvet att leva vidare. Jag vill också understryka vad fru tredje vice talmannen Nettelbrandt sade, nämligen att det finns uppenbara risker för att den avspänningstendens som vi nu ser mellan öst och väst, och som vi naturligtvis välkomnar på många sätt, kan leda till ett hårdare klimat för vissa grupper i öststaterna. Det måste vi vara mycket uppmärksamma på. Det är utmärkt att politiken i Sovjet så klart brännmärks i utskottets betänkande. Vid samtal med judiska emigranter i Israel för några månader sedan fick jag klart för mig hur väsentligt de anser det vara att världsopinionen agerar i dessa frågor. Att Sverige isolerat inte betyder så mycket är ganska klart, men vi skall vara medvetna om att uttalanden av den typ som vi nu diskuterar har en effekt samt att det därvid är en styrka att uttalandena är enhälliga. Men det är inte bara i Sovjet och i den övriga kommunistvärlden som den judiska befolkningen förtrycks. Ännu värre former tar sig förtrycket i vissa arabländer. Man kunde kanske förstå en viss restriktivitet i behandlingen av judarna i arabvärlden med anledning av det senaste kriget mellan israeler och araber, men diskrimineringen har pågått mycket längre än så. I åratal — för att inte säga i decennier — har judiska minoriteter förtryckts i Syrien och Irak och även i andra arabstater. Färska rapporter från Syrien pekar på en fruktansvärd tillvaro för de 4 000—5 000 judar som bor där. Behandlingen av dem står inte mycket efter den som nazisterna gav judarna under 1930 och 1940-talen. Judarna är hänvisade till att bo i regelrätta getton. De tvingas att bära speciella identitetshandlingar. De får inte röra sig mer än någon kilometer från sin bostad. De får inte ta körkort. Detta är bara några exempel på den behandling de utsätts för. I utskottets betänkande står det ingenting explicit om dessa förhållanden och om förtrycket av judarna i arabstaterna. Det förelåg heller inga motioner på det temat. Jag vill därför ha sagt detta om främst behandlingen av judarna i Syrien och hoppas att det uttalande som vi om en stund skall anta vidarebefordras till framför allt regimen i Damaskus, så att man även där får klart för sig hur Sveriges riksdag ser på kränkningar av frioch rättigheter för olika grupper av människor. Herr talman! Till sist vill jag än en gång uttrycka min tillfredsställelse med utskottets betänkande. Det visar hur stor gemenskapen i Sveriges riksdag är när det gäller att slå vakt om demokratin och att värna de mänskliga frioch rättigheterna.

Herr talman! Det fanns en tid då Chile utgjorde ett ljust och förhoppningsfullt inslag i en annars ganska mörk världsbild. Chile kunde tänkas bli ett föredöme, ett exempel på möjligheterna att med fredliga och demokratiska medel skapa en positiv utveckling för ett lands stora befolkningsgrupper. Chile hade en regering som kommit till makten med demokratiska medel. Regeringen bars upp av de sämst ställda i samhället. Man gjorde många löftesrika insatser, man skaffade sig kontroll över sina egna tillgångar, man genomförde jordreformer och sociala reformer osv. Men utvecklingen blev inte den vi hoppades. Det var alltför starka krafter som stod emot Allendes regering. Det var de multinationella företagen, som hade fått se sina tillgångar i Chile nationaliserade, det var de inhemska besuttna klasserna och det var vissa grupper inom medelklassen. Genom ständiga sabotageaktioner lyckades man få samhällsekonomin på knä, och därigenom skapades en situation där militären kunde slå till med en grymhet som hör till de mest kusliga fallen i en värld där ändå brutala och blodiga militärregimer bara är alltför vanliga. Allendes försök krossades i blod och lidanden. Jag tror att vi alla upplevde Chilekuppen med ungefär samma känsla som vi upplevde Pragvåren och dess tragiska slut. Det var ett spirande hopp som hastigt krossades. Allendes politik har kritiserats från olika håll och med olika utgångspunkter. Men ändå tror jag att det i vårt land råder allmän enighet om det positiva i det försök som Allende gjorde. Jag tror också att det finns en allmän enighet i fördömandet av den nuvarande militärjuntan. Därför är det särskilda yttrande som är fogat till utskottets betänkande minst sagt förvånansvärt. Mot bakgrund av en redaktionell diskussion ger man sken av oenighet i utskottet i sakfrågan — något som jag vet saknar inför kränkningar av mänskliga rättigheter täckning i verkligheten. Det hedrar utskottets ordförande att han inte varit med om det särskilda yttrandet. Man nöjer sig inte med att avge ett särskilt yttrande — det hela förs också ut i pressen. I A-pressen har en artikel distribuerats, i vilken det heter att borgarna inte ville att något positivt skulle sägas om Allende. Där försöker man alltså föra vidare föreställningen om oenighet i Chilefrågan. Herr talman! Socialdemokraternas engagemang i Chilefrågan är värt all aktning. Jag förutsätter då att det är sakfrågan som man bedömer som det viktiga. Men när man går ut och ifrågasätter andra partiers inställning, när man försöker måla upp bilden av en splittring i Chileopinionen och framställa socialdemokraterna som ensamma på barrikaderna, då har partitaktiken blivit viktigare än förhållandena i Chile. För att plocka inrikespolitiska poäng går man hänsynslöst ut och framställer den svenska Chileopinionen som svagare än den egentligen är. Därmed spelar man direkt militärjuntan i händerna. I den artikel som jag tidigare nämnde kan man läsa att motionärerna — dvs. bl.a. jag själv — skulle vara bestörta över det sätt på vilket våra partikamrater har agerat i utskottet. Det är naturligtvis rent nonsens. Om det finns någon anledning till bestörtning över det sätt på vilket det här ärendet har handlagts, så gäller den vissa socialdemokratiska ledamöters agerande i frågan. Herr talman! Jag ser utskottets betänkande som ett instämmande i vad som framförts i motionen 656. Jag vill därför yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Låt mig bara påpeka för herr Granstedt att den passus i motionen 656 som detta gäller — herr Granstedt själv står ju som undertecknare av motionen — lästes upp vid utskottets sammanträde. Därmed avsågs att man också borde ge utrymme för en karakteristik av Allendes regering. Detta ville de borgerliga ledamöterna icke vara med om. Utskottets ordförande tog inte del i den diskussionen. När vi diskuterar detta tycker jag, herr talman, att vi bör hålla oss till vad som faktiskt förekommit och ingenting annat. Vad tidningsartiklarna beträffar vill jag säga att jag inte har någon del i dem — det kan jag försäkra kammaren.
Herr talman! Det är naturligtvis svårt för mig att med herr Lange diskutera vad som hände vid sammanträdet. Men att döma av enstämmiga uttalanden som jag har fått om vad som skedde framfördes det inte något förslag om att denna passus ur vår motion skulle tas med i utskottsbetänkandet. Här står alltså uppgift mot uppgift.
Herr talman! Något uttryckligt yrkande att denna passus skulle tas in ordagrant fanns inte, men den lästes upp som ett stöd för uppfattningen att vi åtminstone med några ord borde karakterisera Allenderegimen i stället för att stryka den låt vara kanske språkligt diskutabla värdering som fanns i blåbokens referat av utrikesministerns tal. Herr talman! Jag skall inte förlänga kammarens debatt ytterligare.
Herr talman! Enligt de uppgifter jag har fått ansåg övriga ledamöter i utskottet att formuleringen enligt det förslag som framfördes — de ord ur utrikesministerns anförande i FN:s generalförsamling som, tror jag, herr förste vice talmannen Bengtson och sedan också herr Lange citerade — inte stilistiskt lämpade sig i ett sådant här uttalande. Därmed kommer vi tillbaka till vad jag tidigare sade, att det var en debatt om stilistiska spörsmål som fördes.

Herr talman! De flesta av oss har inte upplevt debatten i utskottet utan får läsa betänkandet som det står, och vi kan vara till freds med det i många stycken. Det tar klar ställning mot kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Sovjet, i Chile och på andra håll. När man läser betänkandet med oförvanskad blick frågar man sig verkligen vad det särskilda yttrandet är till för. Betänkandet skiljer sig på ett välgörande sätt från det som utskottet presterade i fjol. Då tassade utskottet som katten kring het gröt och vågade inte tala i klara verba. Det gör man nu, och det är bra. Det är ett grundligt betänkande. Man får en värdefull redovisning av de internationella konventioner och institutioner som värnar om de mänskliga rättigheterna, och det är gott och väl. Utskottet anför avslutningsvis: ”Utskottet förutsätter att regeringen även framdeles kommer att uppmärksamt följa utvecklingen — — —”. Det sade utskottet i fjol också. Det är kanske inte särskilt förpliktande, och man frågar sig vad regeringen gjort sedan i fjol. Visst kan vi registrera regeringsdeklarationen i utrikesdebatten och ett par interpellationssvar av utrikesministern här i kammaren, men vad har skett på FN-nivå? Nåväl, Chilefrågan aktualiserades år 1973, men tre av de fyra motionerna gäller förhållandena i Sovjet, och därvidlag har regeringen varit mera tystlåten. Nog bör Sverige nyttja sitt mandat i FN och Europarådet mer energiskt i dessa frågor! Det är ändå där vi kan skapa världsopinion. Det gångna året har verkligen gett omvärlden belägg för flagranta kränkningar av människors frihet och rätt. Jag tänker inte bara på Alexander Solzjenitsyn och Andrej Sacharov, utan jag tänker på alla de andra som har kämpat med samma sanningslidelse och mod, men inte haft samma världsrenommé och därför har fått gå in i den stora tystnaden bakom murarna till fängelser och mentalkliniker. Jag tänker inte minst på grupper som det talats om tidigare: judarna och de kristna i Sovjet. Många kristna grupper är mycket hårt diskriminerade i vad gäller både deras religion och deras kultur. Det finns klara belägg för det. En del församlingsmedlemmar i en baptistisk församling har skrivit till kamrat Brezjnev och till 17 andra instanser i Högsta Sovjet och klagat över förhållandena. De har anfört att representanter från myndigheterna ingriper i deras gudstjänster och ställer till uppträden å det hänsynslösaste. Med våld lyfter de Knäböjande från deras bedjande ställning och avbryter bönen. De tränger sig in bland de troende, rycker biblar och andliga sångböcker ur deras händer, för oväsen och söker provocera de troende till handlingar som sedan kan läggas dem till last och skapa en rättssak mot dem. — Det vågar alltså dessa medlemmar skriva till partichefen Brezjnev. Sedan har vi Moskva-appellen, undertecknad av tio vetenskapsmän och författare med Andrej Sacharov som första namn.

”Vi ber också alla kulturella, samhälleliga och religiösa organisationer att skapa nationella kommittéer för att samla underskrifter under denna appell”, skriver man den 13 februari 1974. Vi har i Sverige fått förmånen att ge fristad åt många, många flyktingar från Öststaterna och andra stater där förtryck råder. Vi möter dem dagligen i arbetslivet, på restauranger och på gator och torg. Man skulle med Skriftens ord kunna säga att vi har omkring oss en stor ”sky av vittnen”. Vi måste verkligen föra dessa människors talan utan att förtröttas. Det blir måhända bara en ropandes röst i öknen, men det är nödvändigt att ropa i alla fall, och det är i vart fall brottsligt att tiga!

Herr talman! Helt oväntat har vi fått en omfattande debatt om detta utskottsbetänkande. Jag hade från början inte avsett att ta till orda, men efter en del av vad som uttalats här anser jag att jag bör säga några ord. Det särskilda yttrandet i detta ärende berör endast en del av utskottets utlåtande: det berör problemet Chile. Förhållandena i övriga länder som utskottsbetänkandet behandlar omnämns inte i det särskilda yttrandet. När utskottet diskuterade detta hade utskottet framför sig — jag anser det nödvändigt att förtydliga en del av det som har sagts och som inte har sagts här — ett utkast till en skrivning, som i stort sett innehöll vad som nu finns i utskottets betänkande. Men förslaget till skrivning innehöll en mening till, och det är om den meningen som debatten här rör sig. Det sades nämligen i den meningen när man omnämnde Allende att han — detta är ett referat av utrikesministerns anförande — givit sitt liv för de fattigas sak. — Man skulle kanske kunna lägga till att han också givit sitt liv för demokratins sak. — Men det var just den fotmileringen som några ledamöter ansåg vara olämplig, och de föreslog därför att den skulle tas bort från skrivningen. Det blev beslutet. Den borgerliga majoriteten var ense om att man skulle ta bort den meningen, under det att socialdemokraterna ansåg att den kunde stå kvar. När utskottet kom till frågan om ett särskilt yttrande sade jag att jag för min del inte kommer att vara med om något särskilt yttrande, eftersom jag inte tillmäter denna formulering, utöver vad som sagts i betänkandet i övrigt, någon väsentlig betydelse. Efter det att utskottet hade tagit ställning till skrivningen och beslutet var fattat gjorde det emellertid ett försök att få en ändring i skrivningen så att man skulle undanröja motivet för ett särskilt yttrande. Detta har inte förut nämnts här i debatten, men eftersom debatten nu har blivit så omfattande anser jag att det bör nämnas. Jag vill för alla eventualiteters skull säga att det inte var ordföranden som inspirerade till en sådan ändrad skrivning. Men en ny skrivning gjordes och den var acceptabel, det är inget tvivel om det. Men vad inträffade då? Jo, då inträffade det att ett av de borgerliga partierna förklarade att man inte kunde ansluta sig till den skrivningen eftersom utskottet redan hade fattat beslut och det skulle stå fast. Därmed föll förslaget till en ändrad skrivning. Jag vill klart säga till riksdagen, att den här frågan inte har den enorma betydelse som man skulle kunna tro att den har när man avlyssnar debatten här. Vad det gäller är egentligen att en del av utskottets ledamöter på en punkt har velat ha en skrivning som är något starkare än vad den nu har blivit. Om det har utskottet inte kunnat enas. Men utskottet är enigt om att tillstyrka skrivningen i betänkandet — observera att det finns ingen reservation. När man lyssnade inte minst till vad herr Granstedt sade kunde man fatta det så att det råder brist på enighet i det avseendet, vilket inte är fallet. Herr förste vice talmannen har gjort sin egen uttolkning av det särskilda yttrandet och har kommit fram till att det är en reaktion mot utskottets ordförande. Ingen har sagt till mig att det är på det sättet. Jag har heller inte fattat det så. Om herr Bengtson har fått informationer från den socialdemokratiska gruppen i övrigt av den innebörd som han lägger i det särskilda yttrandet vet jag inte. Herr talman! Med detta förtydligande yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I det särskilda yttrandet sägs: ”Vi finner det beklagligt att utskottets majoritet inte velat ge utrymme för dessa synpunkter — — —-", Det är alltså starkt uttryckt. I övrigt vill jag helt instämma i vad herr Granstedt sade om att det är beklagligt att man för in inrikespolitik när man diskuterar utrikespolitiska frågor.

Herr talman! Låt mig först säga att jag helt delar propositionens uppfattning om det angelägna i att det svenska utvecklingssamarbetet vidgas även till det område som det föreslagna biståndsorganet skall företräda. Det är också angeläget dels att denna verksamhet kommer de länder till godo som verkligen behöver den, dels att den från början får en så god start som möjligt. För att säkra detta har vi i motionen 1667 föreslagit att ländervalet under de första tre åren begränsas till de länder med vilka Sverige redan har ett fungerande utvecklingssamarbete. Vi har gjort detta mindre med tanke på det bibliska ordet: ”Den som har, åt honom skall varda givet.” Det har skett med hänsyn till att det på flera ställen i propositionen uttryckligen sägs att verksamheten är ny och att den under tre år framåt skall ha karaktär av försöksverksamhet. Det påpekas också att det gäller en blygsam början. Både i fråga om pengar och beträffande personal är resurserna för det nya biståndskontoret begränsade. Det finns därför skäl att diskutera verksamhetens omfattning under försöksperioden. Man kan göra en jämförelse t.ex. med förhållandena i Holland, där för motsvarande organ de administrativa kostnaderna betrids av medel från utrikesdepartementets allmänna budget. Därtill har detta organ ett särskilt anslag på 2,5 miljoner holländska floriner för att finansiera olika projekt. Den holländska florinen noteras för dagen i 1:65 kronor. Det svenska biståndskontoret får en totalbudget på 1,2 miljoner svenska kronor. Inom denna ram förfogar man för projekt över den blygsamma summan av 300 000 svenska kronor. Till saken hör också att det svenska kontoret och dess verksamhet helt skall bekostas av biståndsmedel. Organet skall enligt propositionen vara ”ett serviceorgan för att tillmötesgå u-ländernas behov. Även om ett nära och förtroendefullt samarbete med importhandeln och dess organisationer är en viktig förutsättning för ett framgångsrikt arbete har organet inte till uppgift att betjäna svenska kommersiella intressen”. Med hänsyn till sistnämnda förhållande har vi ansett det riktigt att begränsa verksamhetens omfattning under försöksperioden. Verksamheten är ny. Det gäller att pröva sig fram och finna de rätta formerna innan man kör för fullt. Det är från den synpunkten som vi väckt förslaget att verksamheten under försöksperioden endast inriktas på programländerna. Efter försöksperioden föreslås en allmän utvärdering av verksamheten. Givetvis måste gjorda erfarenheter utvärderas och nyttiggöras, men vi anser inte att man skall låta tre år gå. De erfarenheter som görs bör läggas fram i årliga redovisningar, som givetvis bör kunna få betydelse för verksamhetens inriktning och omfattning. Att verksamheten efter försökstiden bör bli betydligt mer omfattande är naturligt, men då måste också de resurser som ställs till förfogande ökas väsentligt både i fråga om personal och när det gäller pengar. Vårt förslag om parlamentarisk representation i den rådgivande nämnd som föreslås hänger samman med verksamhetens icke-kommersiella karaktär. Insyn i verksamheten skapas bäst på detta sätt. Dessutom bidrar en parlamentarisk representation till en vidare förankring av det svenska utvecklingssamarbetet, vilket långt ifrån är oväsentligt när det gäller detta nya verksamhetsområde, där ju allmänheten direkt berörs genom de exportvaror som efter hand kommer in på den svenska marknaden. Herr talman! Jag kommer inte att yrka bifall till motionen utan har endast närmare velat klargöra de skäl som ligger bakom densamma.
Herr talman! Jag vill bara säga med anledning av vad som nu anförts att utskottet har övervägt om någon begränsning av det slag som förordas i motionen verkligen skulle vara lämplig och funnit att så knappast kan vara fallet.

Jag tror att det skulle uppstå betydande svårigheter, och det har utskottet också sagt, om den begränsning som här är ifrågasatt till programländer vidtogs. Vi får väl avvakta erfarenheterna under den första verksamhetstiden och återkomma till frågan sedan, men i nuvarande läge har utskottet sålunda inte kunnat biträda motionärernas önskemål. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Låt mig som ett kort genmäle till herr Lange säga att med den utrustning i fråga om ekonomiska medel och personal som det nya biståndskontoret får kommer det ändå att nödgas göra begränsningar i sin verksamhet.

Herr talman! Folkhögskolan skall ge bildning och utbildning — två begrepp som hör nära samman. Den måste kunna ge grundkunskaper åt dem som aldrig har fått chansen att gå mer än sex eller sju år i skolan, och den måste kunna ta emot dem som vill studera ända upp på universitetsnivå, för att tentera eller för att få en allmänorientering. Detta fordrar att man håller kvar den frihet som nu finns i fråga om att utforma kursoch läroplaner men också att man känner ansvar för att motsvara krav som kan ställas av exempelvis mottagande skolor, där de studerande vill fortsätta. Det kräver en skola med möjlighet till olika kurslängd, med möjlighet att gå ifrån den gängse indelningen av studerande i klasser och med en stark vilja att tillgodose den enskilda individens behov och möjligheter till vidareutveckling. Enligt min uppfattning bör folkhögskolan finnas med som ett värdefullt alternativ för studerande ungdomar och vuxna. För många av dessa är folkhögskolan — oftast i internatform — den bästa och kanske enda möjligheten att få studera. Det kan gälla dem som har familj och inte får studiero hemma, det kan gälla ungdomar som behöver komma hemifrån men ändå är i behov av socialt stöd, och det kan gälla dem som av olika skäl upplever andra studievägar som stängda. Förutom kunskaper ger folkhögskolan social träning. De studerande har stora möjligheter att träffas utanför lektionstid, att komplettera samtal som förs i studiegruppen med andra gruppsamtal om exempelvis livsåskådningsfrågor. Man har goda möjligheter att lära sig lyssna till andras åsikter och övertygelser, att öva sig i att argumentera för sina egna idéer. Man kan delta i ämnen som kanske inte har lika lätt att göra sig gällande i andra skolformer, såsom konsthantverk, dramatik, kulturorientering, framtidsforskning, lyrik. Ungefär hälften av alla folkhögskolor ägs av olika folkrörelser. Både dessa skolor och andra kan stå till tjänst för olika organisationers kurser, längre eller kortare. I själva verket fungerar de flesta folkhögskolor som kursgårdar under delar av året och har rätt lång erfarenhet på det området. De kortare ämneskurserna har kraftigt expanderat de senare åren. Hela ökningen av antalet studerande vid folkhögskolor kommer från skilda ämneskurser av olika längd. Nära 34 000 elever deltog i denna kortkursverksamhet förra året. I de långa vinterkurserna om 34 veckor var antalet kring 13 500. Även om man innevarande år har förmärkt att det sviktar i tillströmningen till långkurserna, torde dessa ändå för avsevärd tid framåt vara något av folkhögskolans ryggrad. Den frihet som folkhögskolan har rymmer ett stort värde i sig, inte minst pedagogiskt där man kan pröva nya metoder i undervisningen. En ökad individualisering kännetecknar många skolors sätt att arbeta. Det ger stora möjligheter att anpassa de speciella behov som de vuxenstuderande i denna skolform har. Som tidigare antytts är de studerande på folkhögskolorna ofta familjeförsörjare, kanske ensamma föräldrar, människor utan arbete, människor som av olika skäl slagits ut i det ordinarie skolsystemet. Därför är behovet av kurativa insatser inte mindre än i andra skolformer. Vår fasta övertygelse att folkhögskolan är ett värdefullt alternativ för vuxna studerande innebär att man fortlöpande måste följa upp de ekonomiska villkoren för skolorna och se till att driftbidragen anpassas till den service som skolorna kan och vill ge. På väsentliga punkter råder det enighet inom utskottet om folkhögskolans betydelse för utbildning och folkbildningsarbete. Jag noterar tacksamt skolöverstyrelsens förslag — som vi följt upp i motioner från oppositionen — om ett anslag för att möjliggöra omvandling av lärartimmar för samplanering inom vuxenutbildningen. Den resursförstärkning det rör sig om belöper sig till 200 000 kronor. Det kan synas som ett alltför litet tillskott, men ett bifall till detta förslag har en principiell räckvidd som är av stort värde för folkhögskolornas arbete. Nytt från nästa läsår är utskottets tillstyrkan av övningslärares möjlighet att inräkna handledning av studiecirkel i sin undervisningsskyldighet. Det kommer säkerligen att innebära en god förstärkning av vuxenundervisningen när det gäller att utveckla de estetiska och kulturella ämnena inom folkbildningsarbetet. I ett avsnitt delar sig utskottet. Det gäller villkoren för Samernas folkhögskola. Jag skall här slutligen något beröra de två reservationer som fogats till utbildningsutskottets betänkande och som föreslår en alternativ hemställan avseende denna folkhögskola. I motionerna 1974:1381 och 1387 behandlas på i sak likartat sätt behovet av ett i förhållande till propositionen ökat statligt stöd till Samernas folkhögskola på två punkter. Bakom motionerna står representanter för alla riksdagspartier och jag beklagar att den enigheten icke kunde fullföljas i utskottet, en sak som kammaren dock har anledning och möjlighet att rätta till. Det gäller dels lärartäthetstalet för samiska språket, dels antalet statsbidragsberättigade elevveckor. Motionernas förslag tar i allt väsentligt fasta på sameutredningens avgivna betänkande angående Samernas folkhögskolas framtid. Utredningen byggde sitt förslag till ett ökat statligt stöd på två delvis olika grunder. Den ena är skolans unika roll som mötesplats för två olika kulturer eller, som utredningen formulerade det, skolans tvärkulturella betydelse. Den andra är att samerna i sin egen folkhögskola har möjlighet att få utbildning i samiska ämnen, och då i första hand i språket eller rättare sagt språken, eftersom de tre dialekterna är så olika varandra, samt i sameslöjden. Sameutredningen fann efter sina utredningar att skolan borde dimensioneras för 3 400 elevveckor. I propositionen har utredningens förslag tillgodosetts utom i vad gäller: dimensioneringen och lärartätheten för språkundervisningen. På båda dessa punkter sker det tyvärr avsteg som kan få ytterst allvarliga konsekvenser för skolans möjligheter att verka som det samiska skoloch kulturcentrum som den i dag är. Det kan med andra ord sägas att propositionen tillgodoser det tvärkulturella motivet medan utredningens motiv om skolan som ett centrum för samisk undervisning har blivit borttappat. Vi skall komma ihåg att det bland framför allt de äldre samerna finns många som beståtts med så dålig skolundervisning att de varken kan skriva eller läsa sitt modersmål. I vissa fall är motsvarande kunskaper i svenska bristfälliga. Samerna har därför alla tvåspråkighetens problem. Om utskottsmajoritetens hemställan vinner kammarens bifall kommer den situationen att uppstå att den svenska riksdagen erbjuder dessa människor möjlighet att reparera bristfälligheter i den tidigare dåliga svenskundervisningen. Samtidigt får de inte möjligheter att lära sig sitt eget modersmål. Propositionens förslag om högre lärartäthetstal för sameslöjden är självfallet mycket positivt och riktigt. Det är bara att beklaga att man så att säga ”valde fel” när man höjde talet för slöjden och inte för språket, allra helst som det här skall ske undervisning på i praktiken tre olika språk: nord-, sydoch lulesamiska. Detta, herr talman, är motivet till att vi funnit det befogat att reservera oss mot utskottets skrivning i denna del. Det måste vara vår skyldighet att ge samerna, som den enda ursprungliga etniska minoritetsgruppen i Sverige, en praktisk möjlighet att lära sig sitt eget modersmål. Med hänvisning till detta ber jag att få yrka bifall till reservationen 1. I fråga om dimensioneringen är det i propositionen och i utskottets hemställan förutsatta taket för skolan mycket olyckligt. Givetvis är detta formellt sett inget tak, men i praktiken kommer det att fungera som ett sådant. Redan nu, alltså innan ens riksdagen har fattat beslut i frågan, har skolöverstyrelsen inför den kommande utbyggnaden av skolans lokaler till skolans ledning redovisat ett förslag, baserat på de i propositionen föreslagna 3 110 elevveckorna. Det skall för övrigt anmärkas att skolan i dag före utbyggnaden har ca 3 600 elevveckor. Det i sameutredningen föreslagna taket på 3 400 elevveckor är satt för att ge skolan en trygg ekonomi. Även om en viss övre gräns för antalet elevveckor i princip förefaller vara en tveksam åtgärd kan skäl tala för att det i fråga om beräkningen av statsbidragsdelen anges en viss nivå. Denna får dock inte vara någon för all framtid spikad övre gräns, och i vart fall skall den inte sättas så lågt att nuvarande verksamhet skall behöva skäras ned. Det riktiga i dagens läge måste därför vara att inte binda sig i fråga om dimensioneringen på sätt som framgår av utskottets skrivning. Därför ber jag, herr talman, att få yrka bifall också till reservationen 2.

Herr talman! Det känns bra att kunna konstatera att riksdagen någon gång kan ta loss en liten bit av en fråga som håller på att utredas och fatta ett angeläget beslut. I dag kan detta ske på basis av utbildningsutskottets i år enhälliga förslag om att 200 000 kronor anvisas för försöksverksamhet med samordningstjänster i enlighet med vad skolöverstyrelsen begärt och i enlighet med vad som tidigare också har förts fram motionsvägen, bl.a. från mitt parti. Så långt är jag alltså mycket nöjd med vad som står i utbildningsutskottets betänkande nr 21. Däremot beklagar jag, precis som herr Jonsson i Alingsås gjorde nyss, att utskottets majoritet inte funnit anledning att beakta vad som anförs i motionerna 1381 och 1387 till årets riksdag om lärartäthet och dimensionering av verksamheten vid Samernas folkhögskola i Jokkmokk. Utskottet följer här förslaget i statsverkspropositionen att det särskilda statliga stödet skall beräknas utifrån 3 110 elevveckor. Det särskilda statliga stödet är främst avsett som en kompensation för den successiva minskningen av landstingets bidrag till folkhögskolorna i Norrbotten. Detta bidrag utgår när det gäller Samernas folkhögskola till högst 1 700 elevveckor. När nu det statliga driftbidraget begränsas till föreslagna 3 110 elevveckor, innebär det att skolan får mindre i bidrag än vad den har nu. Det innebär också att skolan får mindre än den skulle haft om landstingsbidraget hade beräknats på samma sätt som till andra folkhögskolor. Samernas folkhögskola står just beredd att flytta in i nya lokaler och är över huvud taget inne i ett skede då verksamheten utvecklas. Detta är helt i linje med ett från många håll uttryckt önskemål om att skolan skall fortsätta och vidareutveckla sitt arbete. Även utskottet finner det angeläget att skolan ges sådana möjligheter. Men ändå kommer man fram till att man bör godta den föreslagna begränsningen av antalet elevveckor. Detta får naturligtvis till följd att verksamheten måste skäras ned i stället för att vidareutvecklas. Och den del av verksamheten som då främst drabbas är den som är mest möjlig att bedöma, nämligen de långa vinterkurserna. En nedskärning här betyder minskade förutsättningar för en god pedagogisk verksamhet. Skolan kan inte fast anställa fler än tre lärare, och så få lärare kan naturligtvis inte täcka alla de ämnen som förekommer på en folkhögskola. Man frågar sig i det här sammanhanget varför det skall göras uttalanden om kursvolymen just på Samernas folkhögskola. Stämmer det egentligen överens med vad som sägs i folkhögskolestadgan om folkhögskolans frihet? Nu slår utskottet visserligen särskilt fast att det ankommer på skolans styrelse att i enlighet med folkhögskolestadgans bestämmelser utforma innehållet i verksamhetsprogrammet. Men därtill krävs pengar, och möjligheterna till bidrag är allvarligt begränsade efter det beslut som landstinget har fattat. Det är alltså ett rimligt krav att man inte nu fastställer ett regelsystem som kan motverka en utveckling av skolan. Frågan om verksamhetens dimensionering bör kunna stå öppen. Jag har svårt att se vad man skulle riskera med det. Ingen tror väl ändå att styrelsen för Samernas folkhögskola skulle låta verksamheten svälla ut mer än vad som är önskvärt. Frågan om lärartätheten är viktig inte minst från minoritetssynpunkt. Många av de elever som nu tar del av undervisningen i lule-, nordoch sydsamiska är, som herr Jonsson i Alingsås nyss sade, äldre och kan ofta varken läsa eller skriva sitt modersmål. Det är naturligtvis angeläget att dessa människor ges fullgoda möjligheter att lära sig sitt modersmål. Undervisningen måste vara tillgänglig om så bara en enda elev vill läsa exempelvis sydsamiska. Detta ställer självfallet stora krav på lärarna. Här, liksom när det gäller undervisningen i sameslöjd med dess många slag av slöjdteknik, krävs en hög grad av individualiserad utbildning. Det är därför rimligt att det för undervisningen i dessa ämnen får gälla samma relationstal som föreslås för specialkursen i samisk och nordisk slöjd, dvs. relationstalet 4,0. Utskottet avstyrker motionsyrkanden i den vägen med hänsyn bl.a. till det arbete som pågår inom folkhögskoleutredningen. Jag finner det ytterst osannolikt att utredningen skulle uttala sig speciellt om en enda skolas utbildningsprogram, men på den punkten kanske herr Alemyr kan ge besked. För övrigt är det ju så, att de här frågorna redan har prövats i en utredning, nämligen i sameutredningen, som såvitt jag kan finna kommit fram till mycket väl avvägda förslag. Våra motionsyrkanden bygger också istort sett på förslagen från sameutredningen. Det har som sagt från många håll gjorts positiva uttalanden om värdet av Samernas folkhögskola. Man har betonat skolans tvärkulturella insatser och dess betydelse för den samiska minoriteten. Med den dimensionering av verksamheten som föreslås i utbildningsutskottets betänkande är det stor risk för att den del av verksamheten som har den största betydelsen för samerna skärs ner. Sådana farhågor har också uttalats av herr Jonsson i Alingsås. Ett bifall till de båda reservationerna skulle inte innebära några orimliga åtaganden, men det skulle ge Samernas folkhögskola möjlighet att utveckla alla delar av sin verksamhet. Jag instämmer därför, herr talman, i herr Jonssons yrkande om bifall till de båda reservationerna.

Herr talman! Bara några ord. Jag skall inte för min del gå in på någon mera principiell debatt om folkhögskolan och folkhögskolans ställning. Vi hade en sådan debatt förra året med anledning av den nyligen tillsatta folkhögskoleutbildningen, och vid det tillfället fanns det verkligen anledning att anlägga principiella synpunkter. Vad som då sades gäller såvitt jag förstår fortfarande. Låt mig bara konstatera att inom folkhögskolan övergången mot ämneskurser har fortgått. Jag vill begagna tillfället att understryka vikten av samordningsfrågorna inom vuxenutbildningen. Det är med tillfredsställelse vi kan konstatera att inom utskottet enighet har uppnåtts om att ställa 200 000 kronor till förfogande för en försöksverksamhet med samordningstjänster inom vuxenutbildningen. Det är inget tvivel om att i det rika utbudet av vuxenutbildning — och det bör vara ett rikt utbud — kan det ibland för den enskilde verka förvirrande med de många olika former som finns. Det kan heller inte uteslutas att det ibland förekommer ett dubbelarbete. Det är därför som de samplaneringsfunktioner som det extra bidraget är avsett att tillgodose har ett så stort värde. Dessa är inte minst av stor vikt när det gäller de lågutbildades möjligheter att hitta rätt på detta område. Jag känner också tillfredsställelse över att dessa samplaneringsfunktioner har kommit att knytas till folkhögskolan. Det betyder ett erkännande av folkhögskolans gamla, viktiga roll inom vuxenutbildningen med dess dubbla anknytning — till både studiecirklar och en mera kompetensgivande undervisning med samtidigt bibehållande av folkhögskolans särart. Denna fråga berördes också i förra veckans debatt om vuxenutbildningen. Jag vill erinra om att — vilket var av stort värde — en motion som anknöt till samhörigheten mellan folkskolan och den kommunala vuxenutbildningen ingick i det paket som hänsköts till Kungl. Maj:t för förnyad handläggning. Det är bl.a. mot bakgrunden av dessa överväganden och de nya bestämmelserna om anställningstrygghet som vi centerpartirepresentanter i utskottet har kunnat acceptera att det nu inte sker någon ökning av antalet ordinarie ämneslärartjänster. Jag vill dock understryka att det är av mycket stor vikt att känslan av trygghet för de anställda inom folkhögskolan bevaras, inte bara med hänsyn till elevernas berättigade intressen utan också med hänsyn till folkhögskolans möjlighet att göra en insats. Oenigheten i utskottet har endast gällt omfattningen av extrainsatserna för Samernas folkhögskola. Det har icke rått någon som helst oenighet om nödvändigheten av dessa insatser.

Det gäller också med tanke på det av landstingen i Norrland påtalade hänsynstagandet till elevrekryteringen vid andra skolor. När det gäller lärartätheten vill jag påpeka att det högre relationstalet för denna inte gäller ämnet samisk och nordisk slöjd utan kursen som sådan. Detta stämmer med sameutredningens förslag. SÖ hade ett annat relationstal, men det gällde för alla kurser utom för de långa, behörighetsgivande. Visst kan man ha skilda bedömningar av behovet av lärartäthet i olika ämnen, men ett sådant avsteg från de nu gällande principerna måste såvitt jag förstår prövas noggrant för folkhögskolan i dess helhet och med ett bättre bakgrundsmaterial. Det är därför vi har kunnat ansluta oss till synpunkten att de här frågorna bör kunna tas upp av folkhögskoleutredningen. Jag har, herr talman, inget annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Tidigare talare i debatten har erinrat om att det sker en snabb förändring av den svenska folkhögskolan. De som sysslat med den tidigare men kanske inte haft kontakt med den på senare tid och nu möter den kommer att märka att det är mycket påtagliga förändringar som har inträffat bara under några år. Det sker en förändring av skolornas arbetsmetoder, av elevgruppernas sammansättning och av de typer av kurser som förekommer vid skolorna. Det har sagts tidigare i debatten — och jag vill gärna understryka det — att antalet elever vid de långa traditionella folkhögskolekurserna minskar år från år. I dag torde det t.o.m. finnas ett tusental lediga platser vid landets folkhögskolor när det gäller sådana kurser. Samtidigt ökar antalet studerande vid korta kurser — kurser som sträcker sig över en veckohelg, över en vecka eller över ett par veckor — med mycket stor snabbhet, och vi vet inte riktigt var man kommer att hamna. Denna förändring av skolornas verksamhet leder ju till att man måste fundera på om skolornas resurser är rätt avvägda eller inte. Vi har sagt förut i riksdagen att man måste lösa problemen med kurativa resurser vid folkhögskolorna för att bättre än hittills kunna hjälpa de ungdomar och äldre som har olika typer av handikapp med sig till skolan. Det är också alldeles klart att skolornas administrativa resurser inte räcker till när det gäller att klara av övergången till de kortare kurserna. Det krävs mycket arbete av rektorer för att ideligen organisera nya kurser, utforma undervisningen i dem, skaffa personal till dem osv. Denna snabba förändring — det är mycket mer att säga om den men jag begränsar mig på den här punkten — har lett till viss oro och osäkerhet. Många människor undrar om folkhögskolan behövs i framtiden, om man inte kan klara denna verksamhet i vanliga kursgårdar som studieförbunden kan disponera. Många av folkhögskolornas huvudmän har hört av sig och frågat om man har anledning att satsa på folkhögskolorna i framtiden. Det ledde till att för drygt ett år sedan en utredning tillsattes, som har att försöka svara på denna fråga.

Jag vill gärna, herr talman, ha sagt detta från kammarens talarstol i den mån det kan lugna någon av dem på huvudmannasidan som känner en viss oro inför framtiden. Vi är medvetna om den förändring som pågår, och vi skall försöka ändra på förhållandena med hänsyn till de krav som ställs på skolformen, men ingen av oss upplever situationen som sådan att det skulle vara någon risk för skolans framtid. Det svenska samhället, de svenska folkrörelserna, den svenska folkbildningsvärlden kommer att också i framtiden behöva folkhögskolorna. Det är en lång rad svårlösta problem som folkhögskoleutredningen har att brottas med. Ett av dem är rörelsefolkhögskolornas särskilda ekonomiska problem. De skolor som landstinget äger får ju sina kostnader täckta antingen av staten eller också av huvudmannen — landstinget. Man kan hålla ganska låga elevavgifter, och det är lättare att i konkurrens om eleverna få elever till de skolor som har låga avgifter än till andra, där man med hänsyn till att huvudmannen inte har så mycket medel tvingas ta ut höga avgifter av eleverna. Folkrörelsernas skolor har stora skulder att bära på. Man har byggnadsskulder på långt över 60 miljoner kronor, vilket leder till att man varje år måste amortera stora belopp och betala höga räntor. Detta skall Folkrörelsesverige försöka bära. Det är en svår problematik, och därför är det angeläget att man kommer fram till en sådan lösning att organisationerna får förbättrade resurser att fortsätta att driva sina folkhögskolor. Det är i ett par mindre frågor som debatten i kammaren i dag hittills har kretsat kring. Det har gällt den speciella behandlingen av Samernas folkhögskola. Herr Jonsson i Alingsås sade att om inte Samernas folkhögskola då det gäller undervisningen i språk får särskilda favörer vid lärartilldelningen så kommer det att bli allvarliga konsekvenser för skolans undervisning. Det är min bestämda uppfattning att det inte kommer att bli så. Jag vill erinra kammaren om att när det gäller tilldelningen av lärarresurser till folkhögskolorna har man en stor rörelsefrihet. Man får 2,2 lärartimmar per elev och vecka, och den resursen får man använda ungefär som man önskar. Vill man ha större lärartäthet på något område, kan man ha glesare lärartäthet på annat område. Det finns enligt utskottets mening ingen anledning att befara allvarliga konsekvenser för Samernas folkhögskola. Fru Marklund frågar varför man för denna folkhögskola skall sätta ett tak när det gäller statsbidragsgivningen, vilket man inte gör för de andra skolorna. Det finns ett skäl. Vi särbehandlar Samernas folkhögskola i ett mycket väsentligt avseende; staten skjuter till det som fattas där inte de andra bidragen räcker. Det är den enda folkhögskola, vid sidan om den i Haparanda, där särskild statsbidragsgivning förekommer. Detta betyder att om man, när elevunderlaget för långa kurser viker, skulle dimensionera upp Samernas folkhögskola ytterligare med statliga bidrag, så blir det andra skolor som får färre elever. Man kan alltså med en särskild insats här skapa svårigheter för andra folkhögskolor. Och svårigheterna är på sina håll så stora nu att utskottet vill gå fram med största försiktighet och avvakta de undersökningar som utredningen kommer att företa. Herr talman! Jag har valt det här tillfället att anlägga en optimistisk syn på den svenska folkhögskolans framtid. Utbildningsutskottet ansluter sig till denna framtidssyn, och jag hemställer om bifall till utbildningsutskottets förslag.

Herr talman! Jag noterade med tillfredsställelse att utskottets ordförande nämnde rörelseskolornas ekonomiska villkor och de mycket stora skuldbördor man dras med. Min följdfråga i det sammanhanget blir väl närmast: Hur snart kan vi räkna med ett förslag från utredningen? Jag ställer denna fråga med tanke på det uppdrag utredningen har att med förtur behandla rörelseskolornas ekonomiska problem och framför allt deras skuldbördor. Däremot är jag inte nöjd med den motivering som herr Alemyr ger för utskottets yrkande om avslag på de motioner som vi har hemställt om bifall till. Herr Alemyr hänvisar till att det egentligen mest är småsaker som vi har reserverat oss till förmån för. Ja, låt vara att det är statsfinansiellt små saker — jag försökte faktiskt säga det i mitt första inlägg — men för den här skolan är detta av utomordentligt stor betydelse. Jag tycker det är ett ganska dåligt svar att hänvisa till att utredningar pågår och att man skall avvakta dem. De frågor som rör Samernas folkhögskola har ju behandlats av sameutredningen, och vad vi hemställt om i motionerna och reservationerna är just vad utredningen föreslog. Med anledning av de anföranden som hållits här vill jag tillägga att när det gäller storsamhällets ansvar för en etnisk minoritetsgrupp som samerna måste vi, om de skall få praktiska möjligheter att lära sig sitt modersmål, ge dem en förstärkning. Argumentet att folkhögskolor har stor rörelsefrihet genom att man kan använda relationstalet 2,2 när det gäller lärartäthet och göra omplaceringar är ganska rimligt i fråga om vanliga folkhögskolor. Men här har vi en folkhögskola med två uppgifter — dels de tvärkulturella, som jag nämnde i mitt första inlägg, dels de specifika uppgifterna att tillgodose de samiska ämnen som ställer alldeles speciella krav. Jag vill till sist understryka att stödet till Samernas folkhögskola naturligtvis bara är en del av de åtgärder som behöver vidtagas för att den samiska kulturen skall kunna leva vidare och utvecklas. Ansvaret ligger till stor del på samerna själva. Men vi, storsamhället, måste stödja aktiviteterna. Samerna har uttalat att Samernas folkhögskola intar en central plats för samekulturen och då inte bara för språkutbildningen, även om den är en mycket stor och viktig del. Vårt ansvar att ställa resurser till förfogande härvidlag borde vara lika självklart som när det gäller t.ex. invandrarnas språkoch kulturfrågor. Enligt de beräkningar som gjorts kommer Samernas folkhögskola inte ens att ha möjlighet att engagera en enda heltidsanställd lärare i samiska. Om utskottsmajoritetens skrivning vinner kammarens bifall kan Samernas folkhögskola inte uppfylla de tvärkulturella målsättningar som jag talat om. Här har vi alltså i dag en möjlighet att i praktisk politik ge uttryck för det svenska samhällets stöd åt den samiska kulturen. Jag vill understryka att denna utgör ett viktigt inslag i det svenska samhällslivet. Herr talman! Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till reservationerna 1 och 2.

Herr talman! I början av sitt anförande redovisade herr Alemyr en ogynnsam prognos beträffande elevantalet vid folkhögskolorna. I det avseendet uppvisar Samernas folkhögskola en annan bild.

Herr Alemyr sade att Samernas folkhögskola särbehandlas och att staten skjuter till allt som fattas, men från finansiell synpunkt är det mycket obetydliga belopp som fattas. I de båda reservationerna till utskottets betänkande har angivits hur litet dessa ekonomiska åtaganden betyder. Men för skolan betyder de oändligt mycket. Om reservationerna vinner bifall behöver inte skolan möta denna spärr och, som man på skolan själv uppfattar det, detta hinder i sin utveckling. Samernas folkhögskola har utan tvivel en särprägel och är inte minst en skola för en minoritet här i landet. I och med att vi är överens om det och erkänner denna sida av skolan har vi också erkänt att den har särskild betydelse och därför borde behandlas på ett speciellt sätt, utan de gränser som dras upp i utskottets betänkande. Att det här handlar om en spärr visas bl.a. av de uppgifter som herr Jonsson i Alingsås lämnade i sitt första anförande om skolöverstyrelsens dimensionering av de framtida insatserna. Där har man redan nu, innan riksdagen fattat beslut, tagit fasta på att Samernas folkhögskola skall ha en verksamhet om 3 110 elevveckor, och insatserna har dimensionerats därefter. Detta fungerar följaktligen redan nu som praktisk spärr.

Herr talman! Folkhögskolan, som vi nu diskuterar, är en skolform som många av oss här i kammaren har personliga erfarenheter av. Vi vet vad folkhögskolan betytt och vad den kan betyda också för dagens ungdomar och deras framtid. Det är riktigt som utskottets ordförande sade, att den svenska folkhögskolan i dag befinner sig i en ny situation genom att den skall anpassa sig till det nya skoloch utbildningssamhälle som vi lever och existerar i. I dagens skolsamhälle, där eleverna har en nioårig grundskola i botten och dessutom ofta någon form av påbyggnad, är folkhögskolan i viss utsträckning också en vuxenutbildningsskola. Den har därmed kanske tappat en del av betydelsen som bildningsskola, som den hade förr i tiden. Men många av oss här i kammaren som bara har haft en sexårig folkskola i botten och som har upplevt folkhögskolan som en påbyggnadsskola, tror ändå att det finns utrymme också för den gamla grundvärderingen att folkhögskolan är en bildningsskola, där man får möjligheter till utblickar över tillvaron och inblickar i människans liv. Detta är inte minst betydelsefullt i en tid som är så orolig — om jag får använda det uttrycket — som dagens tillvaro ändå måste te sig för många av våra ungdomar. Samernas folkhögskola torde ha kvar mycket av den gamla betydelsen, eftersom många av de elever som söker sig dit har behov av en bättre skolunderbyggnad enligt det gamla synsättet. De har nämligen fortfarande ofta en mycket svag skolunderbyggnad som bakgrund. Den gamla kåtaskolan — jag har träffat lärare som har undervisat i den — gav många gånger mycket knappa kunskaper. Också dagens samer kan vittna om att den givit en dålig kunskapsstandard. Senast sistlidna sommar hade jag tillfälle att tillbringa en tid i en samebys sommarviste i de norska fjällen, och hade då tillfälle att resonera igenom de här problemen med samer. Efter de diskussionerna har jag all respekt och all förståelse för kraven på stöd till samernas egen folkhögskola. Ursprungligen var folkhögskolan i Jokkmokk avsedd endast för samer. Därvidlag har det skett en breddning; också andra elever kan nu söka sig dit. Men jag tror ändå inte att man skall använda den argumentering som utskottets ordförande anförde. Han sade att om man skulle ge Samernas folkhögskola en särställning, skulle man locka dit elever och därmed skapa bekymmer för andra folkhögskolor när det gäller att rekrytera elever. Den argumenteringen tror jag vi skall vara ytterst försiktiga med. Jag tror att det är angeläget att också andra än samerna här i landet får en inblick i samernas kultur och samernas situation i dag. Vi har ett ansvar för och en skyldighet att se till att många blir orienterade om samernas situation som den ter sig i dag och framöver. Samernas folkhögskola ger utöver undervisning i de vanliga folkhögskoleämnena en anpassning till samernas arbetsliv, kunskaper om deras kulturursprung och undervisning i det samiska språket. Det är en liten grupp det rör sig om, men just därför att det är en liten minoritet, som har sitt ursprungsland i den svenska fjällkedjan, har vi ett särskilt ansvar och anledning att ta särskild hänsyn till den. Det är av dessa skäl som det är så angeläget att de båda reservationerna till utskottets betänkande verkligen följs upp. Om vi vill ta på oss ansvaret — och det skall vi göra — att värna den samiska kulturen, finns det också anledning att ta ett krafttag här. Det har gjorts en utredning om den samiska folkhögskolan, och den har kommit fram till att Samernas folkhögskola bör bibehållas. På den punkten råder det ingen tvekan. Men för att uppfylla målsättningarna för Samernas folkhögskola räcker det inte med att den bibehålls — vi bör också ge den goda arbetsvillkor och goda arbetsmöjligheter. Vi bör göra det därför att skolan utgör en mycket betydelsefull institution till stöd för strävandena att bevara och utveckla den samiska kulturen. Skolan ger också enskilda samer en utbildning som är anpassad till deras egna önskemål och behov. Mot bakgrund av vad jag nyss nämnde om deras utbildningen är detta en ytterst angelägen sak. Vidare sker utbildningen i en skolmiljö byggd på samiska traditioner, samiskt tänkande och samiska värderingat. Jokkmokk ligger mitt inne i det samiska området. Jag tror att det är angeläget att man också tar det med i bilden. Med sin tvärkulturella utformning ger skolan — det har redan sagts av herr Jonsson i Alingsås och fru Marklund — de samiska eleverna möjligheter till nära kontakter med storsam hällets kulturmönster och värderingar. Vi skall inte avskärma någon. Om man får möjligheter att göra jämförelser och värderingar har man också möjligheter att beakta och uppskatta sin egen kulturs värde och sitt eget folks betydelse. Detta sammantaget innebär att Samernas folkhögskola medverkar till att ge de samiska eleverna en beredskap att — med bevarande av sin samiska identitet — möta de krav som ställs på dem vid konfrontationen med nya miljöer, nya arbetsuppgifter och nya umgängeskretsar. Samtidigt bereder den också ungdomar från andra miljöer tillfälle att få kunskap om en kultur som är säregen, inte bara i Sverige utan i världen. De får därigenom möjligheter att vårda och ta ansvar för det värde som ligger i den samiska kulturen. Det kan sägas att den samiska kulturen är en särart. Det är riktigt. Men vi har råd att värna om den, och vi har ett ansvar för att värna om den inför framtiden. Det är med utgångspunkt från detta ansvar som jag, herr talman, kommer att rösta på de båda reservationerna till utbildningsutskottets betänkande.
Herr talman! Jag är angelägen om att understryka att det inte finns ett ord i utskottets betänkande eller i mitt anförande som nedvärderar betydelsen av ett vaktslående kring samernas kultur. Det är inte det debatten gäller, utan därvidlag engagerar sig samhället på olika områden. Den här debatten rör sig om huruvida Samernas folkhögskola, som redan nu får en ganska generös särbehandling, skall bli ännu generösare behandlad. I det sammanhanget har jag och utskottsmajoriteten — tre partier inom utskottet är helt överens i denna fråga — hävdat att en ytterligare förstärkning av samernas särbehandling medför risk för att andra rörelseskolor förlorar elever, vilket kan leda till besvärliga avvägningsfrågor. Vi har mycket noggrant prövat alla argument som har framförts här i dag, och jag kan i princip hålla med om allt som sagts. Det är värdefullt att det finns en institution av den här typen, där man kan slå vakt om den samiska kulturen. Men jag vill understryka att många andra elever än samer kommer till skolan, och om man öppnar möjligheter för ännu fler att komma dit på förmånliga villkor riskerar andra skolor med minskande elevunderlag att förlora elever — och då hamnar dessa skolor i särskilda svårigheter. Det har varit skälen till att vi föreslår kammaren att vänta ytterligare en tid för att vi skall kunna se hur vi skall kunna angripa hela problematiken beträffande rörelsefolkhögskolorna och klara deras ekonomiska svårigheter. Jag vill svara på den fråga som herr Jonsson i Alingsås ställde till mig om när man kan beräkna att folkhögskoleutredningen kommer att lägga fram förslag. Utredningen räknar med att lägga fram sitt betänkande, som skall omfatta huvuddelen av dess uppdrag hösten 1975.
Herr talman! Jag tackar för det senaste beskedet. När utskottets ordförande säger att han i princip delar vår mening beklagar jag att han inte följer upp den principuppfattningen med ett praktiskt handlande, som skulle kunnat innebära ett bifall till skrivningen i reservationerna. Jag har dock den avvikande meningen att det här inte bara är en skolfråga utan lika mycket en kulturfråga. Vad skulle hända, frågar herr Alemyr, om vi särbehandlade den här skolan? Jo, säger han, då kommer vi att få särbehandla varje skola. Men vi har redan särbehandlat folkhögskolan i Jokkmokk genom att ge den extra tilldelning vad avser den samiska slöjden. Vi har redan tagit ett halvt steg, och vi — motionärer och reservanter — anser att man bör ta det steget fullt ut. Vi menar att man här har en skola med speciella villkor och förutsättningar och att det gäller att ge den så goda möjligheter som möjligt. Vi tycker att det är viktigare än att här framträda som hurtiga principryttare.
Herr talman! Den samiska folkhögskolan i Jokkmokk kan bara ta emot ett visst begränsat antal elever. De samiska eleverna har självfallet förtur till de platser som finns, och endast i den omfattning platser blir lediga kan dessa ställas till förfogande för andra elever. Det innebär att de farhågor som utskottets ordförande hyser är ganska överdrivna och obefogade.
Herr talman! Låt mig bara tillägga att det beträffande ämnet slöjd tillämpas andra lärartäthetsbestämmelser i skolorna över huvud taget än när det gäller ämnena i övrigt. Samernas folkhögskola får alltså inte på den punkten någon utpräglat förmånlig behandling.

Herr talman! Vid utbildningsutskottets betänkande nr 23 har fogats en reservation gällande ett utvidgat användande av teckenspråk. Jag ber att få yrka bifall till den reservationen, ett yrkande som jag vill understryka med några kommentarer. Att vara döv innebär att vara utestängd från många aktiviteter i samhället. Men för att över huvud taget kunna leva i vårt byråkratiskt uppbyggda samhälle fordras en viss möjlighet till kommunikation. Ingen kan i dagens samhälle undgå nödvändiga kontakter med olika allmänna inrättningar såsom försäkringskassor, banker, post, sjukhus, arbetsförmedlingar eller kommunala och sociala instanser. Tillgången på tolkar för döva är inte tillfredsställande. Det finns exempelvis inga fasta tjänster inrättade på detta område. Ofta blir det barn till döva föräldrar som lärt sig teckenspråket som får rycka in som tolkar. De tvingas då ta ledigt från sitt ordinarie jobb och blir dyra att bekosta för dem som behöver anlita tolk. Därför vore det bättre att gå den väg som vänsterpartiet kommunisterna föreslagit i sin motion, nämligen att bredda utbildningen i teckenspråk i första hand för anställda inom de olika samhällsorganen. Skall man döma efter det timantal som ingår i specialutbildningen för lärare i teckenspråk borde detta vara både ekonomiskt och praktiskt möjligt. Enligt den läroplan som används i dag ingår i specialutbildningen för förstadielärare 30 timmar, för grundskolans specialklassers lärare 60 timmar, för ämneslärare 20 timmar och för yrkeslärare endast 10 timmar. Och det gäller hela utbildningstiden. Detta är naturligtvis en alldeles för kort utbildning om man sedan skall undervisa andra. Skolöverstyrelsen har också begärt en utökning. Teckenspråket är lätt att lära efter den nya teckenordboken. Det visar sig också att barn har mycket lätt för att lära sig teckenspråk. Av betänkandet framgår att det råder en viss oenighet om nyttan av användandet av teckenspråket. Skolöverstyrelsen har tagit initiativ till ett forskningsprojekt rörande teckenspråket vid lingvistiska institutionen vid Stockholms universitet. Men det finns skolfolk och s.k. experter som anser att teckenspråket för döva hindrar deras talförmåga. Det gör de döva bekväma så att de inte anstränger sig tillräckligt att utnyttja hörselrester och munavläsning. En attitydförändring är nu visserligen märkbar, men de döva har hela tiden ansett att teckenspråket är det komplement som ger dem bästa möjligheten till kommunikation. När nu de vuxna döva så enhälligt håller fast vid kravet på teckenspråk är det anmärkningsvärt att de icke döva avgör vilka metoder som är bäst för de döva och som skall användas. En undersökning som förra året gjordes av skolöverstyrelsen har också bevisat att döva barn som tidigt lärt sig teckenspråket inte bara har ett bättre ordförråd utan också både talar och skriver bättre än de som inte har använt sig av teckenspråk. Följden blir en förbättrad möjlighet till kontakt för de döva, bättre tillgång till direkt information och ökade mänskliga kontakter. Ett bredare användande av teckenspråket skulle förbättra kommunikationerna i båda riktningarna. Vänsterpartiet kommunisterna har ansett det angeläget att de dövas kontakter med alla samhällets funktioner omgående förbättras. De döva själva säger sig inte vilja vänta på eventuella forskningsresultat som kan komma så småningom. De anser att det redan i dag finns tillräckligt underlag och material för en godtagbar undervisning i teckenspråket. Därför hemställer vi i motionen om snara åtgärder för att åstadkomma en utvidgad användning av teckenspråket, vilket enligt vår mening är fullt möjligt i dag.

Herr talman! Jag är envis i den här frågan — jag har talat om detta under flera år tidigare. Jag är betydligt mer otålig än utskottet, som ger sig till tåls med att vänta på utredningar. Det är möjligt att min otålighet beror på att jag av olika skäl vet mer om teckenspråkets betydelse för att bryta de dövas och hörselskadades isolering än vad ledamöterna av utskottet gör. Jag klandrar dem i och för sig inte härför; den som inte kommit i direktkontakt med döva har säkert svårt att föreställa sig hur utestängda dessa är från det som vi andra tar som självklart — språkets gemenskap. Utskottet säger — precis som man gjorde förra året — att det är ”angeläget att man tar till vara alla möjligheter att bryta de hörselskadades isolering” och att man därför finner det värdefullt att skolöverstyrelsen nu utreder frågan.

Ändå är, som Karin Nordlander nyss sade, flertalet experter numera överens om att utan teckenspråk som komplement till andra kommunikationsmetoder blir de dövas möjligheter att göra sig förstådda minimala. Jag tror i likhet med föregående talare att det inte finns så stor anledning att avvakta utredningar för att bli på det klara med behovet av att göra teckenspråket till ett språk som används av de döva. Min motion gäller ju bara undervisningen för de döva och hörselskadade själva. En annan motion av en partikamrat till mig — herr Andersson i Edsbro — syftar längre. Denna motion, som har behandlats ännu snävare av utskottet, syftar till att lära alla barn att förstå teckenspråket för att de skall kunna kommunicera med de hörselskadade. Med den motionen har utskottet som sagt behandlat helt avvisande. Det finns ytterligare en motion — motionen 744 som Karin Nordlander här talat för. Denna motion har föranlett en reservation av fru Lantz. I valet mellan att rösta för utskottets vaga, till intet förpliktande formuleringar och för reservationens yrkande väljer jag, trots att yrkandet i min motion var delvis annat, reservationen. Jag kommer alltså, herr talman, att vid voteringen stödja fru Lantz” reservation.

Herr talman! Det är inte särskilt mycket som skiljer fru Gradin och mig i denna fråga. Jag vill bara framhålla att när det gäller undervisning i teckenspråket det naturligtvis inte räcker med undervisning bara i TV-program. Mer måste till för att det skall bli ett verkligt gott resultat. Jag har inte påstått att ingenting har hänt. Jag har såsom positivt noterat att det blivit en attitydförändring just beträffande teckenspråket. Det kan inge förhoppningar i fortsättningen. Vi är helt överens om hur viktigt det är för alla människor att kunna kommunicera med varandra. Herr talman! Jag yrkar fortfarande bifall till reservationen.

Herr talman! I en partimotion har vi moderater hemställt att riksdagen hos Kungl. Maj:t anhåller om åtgärder som tryggar enskilda skolors fortsatta existens och utvecklingsmöjligheter. Bakgrunden till yrkandet är det trängda läge de enskilda skolorna befinner sig i på grund av statsmakternas olika hämmande ingrepp, resulterande i en fortgående nedläggning av skola efter skola. Nya kan knappast tillkomma. Utskottets majoritet har så till vida tillmötesgått motionsyrkandet som man stannat för att utredningen om skolan, staten och kommunerna — SSK — genom tilläggsdirektiv bör få i uppdrag att även se över formerna för, som det heter, ”givande av statsbidrag till övrig nu statsunderstödd enskild utbildning”, något som man vill ge Kungl. Maj:t till känna. Motiveringen för ställningstagandet är att det för skolor med annan huvudman än primäreller sekundärkommun i dag gäller mycket olika villkor i statsbidragshänseende och att dessa villkor därför bör ses över. I vilken riktning, negativ eller positiv, översynen skall ske sägs däremot ingenting om, och därmed har motionens krav på åtgärder som tryggar enskilda skolors fortsatta existens och utvecklingsmöjligheter icke tillgodosetts. Att verkligen trygga existens och utvecklingsmöjligheter är emellertid vår strävan i moderata samlingspartiet. Följaktligen kräver vi mer i den moderata reservationen som är knuten till betänkandet. För det första hävdar vi att det beslut av 1973 års riksdag som innebär att statsbidraget till enskilda skolor skall vara beroende av om kommunen ger bidrag skall hävas. Upphör kommunen av någon anledning att ge bidrag skall därmed inte statsbidraget automatiskt upphöra. Ett eventuellt borttagande av ett statsbidrag — om något sådant skulle behöva komma på tal — bör avgöras av Kungl. Maj:t och riksdagen från fall till fall. För det andra skall enligt vår uppfattning tilläggsdirektiven till SSK rörande enskilda skolor innehålla uppdraget att lägga fram förslag till ett system för statsbidrag till enskild utbildning som inte bara är enhetligt utan också ej får innebära en försämring jämfört med nuvarande läge. Siktet skall givetvis vara inställt på förbättringar. För det tredje, slutligen, bör det också prövas i vilken utsträckning det inom en kommun kan drivas enskilda skolor utan att nuvarande kostnadsramar för skolväsendet överskrids och utan att de föräldrars valmöjligheter minskar som önskar låta sina barn gå i en kommunal skola. Nya enskilda skolor bör alltså kunna etableras med åtföljande kommunoch statsbidrag, om behov av sådana skolor visar sig uppstå, dock som sagt utan men för det allmänna skolväsendet. Att värna om enskilda skolor är som vi ser det att värna om ett allsidigt och nyanserat skolsystem som ger fler valmöjligheter än vad det allmänna skolväsendet, åtminstone än så länge, mäktar tillhandahålla. Det rör sig också, vilket inte är mindre viktigt, om föräldrars och målsmäns rätt att välja den fostran och den undervisning som de önskar att deras barn skall få genom skolan. De enskilda skolorna i vårt land har som regel tillkommit på initiativ av ideellt och pedagogiskt intresserade personer eller grupper för att tillgodose utbildningsbehov och utbildningsintressen som av olika anledningar icke avklarats genom det allmänna skolväsendet. Genom dessa skolors bl.a. större flexibilitet och begränsade storlek har de kunnat lansera många nya så väl pedagogiska som elevvårdande metoder, som senare övertagits av det statligt-kommunala undervisningssystemet. Strävan att även i dag arbeta på samma sätt utmärker fortfarande de enskilda skolorna. Situationen för de enskilda skolorna är iögonfallande olika i de nordiska länderna. Särskilt Danmark och Sverige tycks utgöra de verkliga kontrasterna i detta hänseende, vare sig man i Danmark har socialdemokratiskt eller borgerligt styre. I vårt södra grannland är man helt överens om det berättigade och det förmånliga i att skolor har olika huvudmän på lika villkor, ungefär som vi hos oss har det med folkhögskolorna. Ingen vill begränsa huvudmannaskapet för våra folkhögskolor till kommunala eller statliga myndigheter. I Sverige försvinner emellertid den ena enskilda ungdomsskolan efter den andra i ett slags, som det sagts, privatskoledödens tidevarv. Under de senaste decennierna, särskilt det senaste, har varje år ett antal enskilda skolor tvingats lägga ned sin verksamhet, främst beroende på bristande stöd från statsmakternas sida. De svenska skolmyndigheterna, utbildningsdepartementet, riksdagens utbildningsutskott, skolöverstyrelsen och vissa skolstyrelser har i ordalag som man ibland inte kunnat ta miste på deklarerat kallsinnighet, för att inte säga nästan fientlighet gentemot förekomsten av enskilda skolor och i synnerhet gentemot tillskapandet av nya sådana. Trots allt görs fortfarande försök att skapa och vidmakthålla även nya enskilda skolor. Dessa förefaller att vara väl skötta och fylla ett behov, men de kämpar med oerhörda ekonomiska svårigheter. För att de enskilda skolorna skall kunna verka och fylla sin roll i vårt utbildningssystem, något som en demokratisk stat bör slå vakt om, måste de få ett rejält fortlöpande stöd från det allmännas sida utan att som länge varit fallet ständigt ha ett nedläggningshot hängande över sig. Tas detta stöd bort blir valfriheten för målsmännen illusorisk. Enskilda skolor kan inte och skall inte existera uteslutande eller huvudsakligen på elevavgifter. Det skulle självklart föra till orimligheter av många slag. I gällande skollag stadgas att skolplikten må fullgöras i enskild skola om skolan godkänts för ändamålet. FN-stadgan talar om att rätten att välja den undervisning som skall ges åt barnen i främsta rummet tillkommer deras föräldrar. UNESCO-konventionen fastslår att det är väsentligt att respektera föräldrars och målsmäns frihet att välja andra läroanstalter för sina barn än de som upprättas av de offentliga myndigheterna. Det här är stadganden och deklarationer som mig veterligt inget av våra demokratiska partier tar avstånd från — fattas bara annat. Teorin får emellertid inte kvävas av verkligheten, men det sker om alla enskilda skolor i vårt land försvinner genom att ingen huvudman i avsaknad av ekonomiskt stöd orkar driva sådana.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

Herr talman! I utbildningsutskottets betänkande nr 25 aktualiseras frågan om fortsatt statsbidrag till enskilda skolor. Enligt beslut av 1973 års riksdag skall statsbidrag till enskild skola med få undantag avvecklas om kommunen, där sådan skola är belägen, beslutar avveckla motsvarande kommunala bidrag. Men om särskilda skäl föreligger kan Kungl. Maj:t medge fortsatt statsbidrag även om det kommunala bidraget dras in. För närvarande utgår statsbidrag till ett förhållandevis litet antal skolor med annan huvudman än stat och kommun. Under vissa omständigheter menar även vänsterpartiet kommunisterna att det kan vara motiverat med fortsatt statsunderstöd för skolor med annan huvudman än stat och kommun, t.ex. för folkhögskolor. Den huvudprincip vi emellertid vill fastslå är att all samhällsstödd undervisning skall stå under kommunal eller statlig tillsyn. Därför anser vi att de privatskolor i övrigt som ännu finns kvar med någon form av statsbidrag snarast bör kommunaliseras eller förstatligas. Moderata samlingspartiet krävde förra året att utbildningspolitiken skall främja målsmäns frihet att välja andra skolor för sina barn än dem som drivs av stat och kommun. Därför ville moderaterna att reglerna för statsoch kommunbidrag till driften av grundskola, gymnasieskola och enskild yrkesskola skulle kunna utgå utan villkor om visst huvudmannaskap. I år liksom tidigare år motionerar moderaterna om att åtgärder skall vidtas som tryggar enskilda skolors fortsatta existens och utvecklingsmöjligheter. Det måste vara felaktigt att, som moderaterna hela tiden tycks sträva efter, även på skolområdet segregera olika befolkningsskikt. Moderaterna försöker koppla social och ekonomisk status till skolväsendet. Jag tycker att det är ganska fantastiskt att det fortfarande finns ett parti som på detta sätt vill urholka en av de bärande grundtankarna i svensk utbildningspolitik, nämligen att eliminera skillnaderna mellan olika socialgruppers möjlighet att studera. Att på någon punkt tillmötesgå moderaternas krav är att vrida klockan tillbaka till den tiden då utbildning hette pengar och då utbildning separerades efter kön. Det föreligger i dag fortfarande stora problem med att rekrytera barn ur socialgrupp 3 till högre studier, och den sociala snedrekryteringen finns i hög grad kvar. Åtgärder till dessa grupper måste sättas in för att avhjälpa dåliga studiemiljöer, dålig studievana och ekonomiskt handikapp. Ett ökat statligt stöd till privatskolor skulle få vittgående negativa ekonomiska och organisatoriska konsekvenser i det svenska samhället. Utskottets majoritet anser att SSK-utredningen, som bl.a. behandlar frågan om statsbidrag till viss enskild utbildning, genom tilläggsdirektiv bör få i uppdrag att även se över formerna för givande av statsbidrag till övrig nu statsunderstödd enskild utbildning. Vänsterpartiet kommunisterna har anslutit sig till utskottets majoritet men har med ett särskilt yttrande till utskottets betänkande velat markera sin principiella ståndpunkt i denna fråga. Herr talman! Jag ber att med detta få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Detta är en fråga som vi har slagits om i riksdagen genom åren och där vi naturligtvis är delade ideologiskt. Efter många turer i utbildningsutskottet kom vi den här gången överens, socialdemokraterna, centerpartisterna, folkpartiets representant och vpkrepresentanten, att vi skulle försöka undvika en ideologisk debatt om de enskilda skolorna. Vi förhåller oss således fullständigt neutrala i betänkandet, och vi hoppades att moderaterna skulle kunna vara med på det, men det ville de inte utan har skilt sig ut i en reservation. Utskottsmajoriteten menar att det sitter en utredning, SSK-utredningen, som har till uppgift att se över hur statsbidragen till den i företagen inbyggda yrkesutbildningen skall vara utformade. Då kan man ju också låta den utredningen överväga tekniken i statsbidragsgivningen till de nu existerande enskilda skolorna. Men vi gör inget uttalande om huruvida dessa skolor skall få vara kvar eller inte eller om några nya skall komma till. Det är ett helt neutralt uttalande i det avseendet. När i sin tur SSK-utredningen är färdig med sina överväganden om hur statsbidragsgivningen rent tekniskt skall gå till får vi väl, herr talman, ta ställning till hur många enskilda skolor vi skall ha och under vilka former dessa skall existera.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

Herr talman! Jag har för en gångs skull inte så mycket att säga till herr Alemyr i den här frågan. Jag konstaterade ju i mitt anförande att frågan skall utredas. Det som jag efterlyste var den positiva inriktning som vi ville ge åt utredningen på detta område. Det kravet fick vi alltså inte igenom, och därför har vi i en reservation velat göra de uttalanden som vi nu har gjort. Uppfattningarna skiljer sig alltså på denna punkt. Jag vill vad avser herr Alemyr bara vända mig mot ett enda yttrande, nämligen mot den gamla anklagelsen som vi ständigt får höra, att vi vill bygga upp ett parallellskolesystem. Vi har i vår reservation klart sagt ifrån att det aldrig varit och icke är vår avsikt. Men vi vill i alla fall att det utan men för det allmänna skolväsendet — det är klart utsagt — skall kunna finnas sådana alternativ som en och annan enskild skola kan ge inom det allmänna utbildningsväsendets ram, framför allt som ett komplement till det kommunalt-statliga systemet. Däremot vill jag ta itu litet grand med fru Lantz, som uppriktigt sagt pratade strunt när hon talade om — hon borde veta bättre — segregation och dylikt i de enskilda skolorna. Jag kan ju hänvisa fru Lantz till att ta kontakt med Filip Holmqvists handelsinstitut i Göteborg, som vi har diskuterat mycket, och se vad hon kan finna för segregation där. Därefter kanske vi slapp höra detta doktrinärt kommunistiska tal.

Det är ju en sådan utveckling som man vill undvika. Nu förekommer det ingen segregation. Jag är själv med i ledningen för ett enskilt gymnasium, och jag kan försäkra att någon segregation inte finns där. I den skolan går en del barn till förmögna målsmän, men en rad av målsmännen är icke förmögna och behöver över huvud taget inte betala någon avgift. Fru Lantz bör försöka sätta sig in i problematiken litet bättre, så att hon inte i denna fråga kommer ut på så djupa vatten att hon — om hon fortsätter — så småningom sjunker.

Herr talman! Jag har inte förhandsanmält mig till den här debatten, men fru Lantz gjorde några kommentarer som jag anser inte kan få stå oemotsagda. Fru Lantz ifrågasatte moderata samlingspartiets vilja att ge alla ungdomar utbildning. Jag trodde faktiskt att fru Lantz skulle vara medveten om att bakom principerna för grundskolebeslutet fanns en enhällig riksdag. Som representant för moderata samlingspartiet vill jag understryka vikten av att alla ungdomar oavsett föräldrarnas ekonomiska situation och oavsett var de bor i landet skall ha rätt till utbildning. När det gäller den principen har vi varit eniga. Att fru Lantz sedan inte är intresserad av frihet för föräldrarna att välja förstår jag mycket väl. Det ligger ju helt i linje med den ideologi hon företräder. Herr Nordstrandh har redan varit inne på talet om segregation. Ja, hur skall man få fram en sådan för så vitt man icke följer den linje som fru Lantz företräder, nämligen att undandra de enskilda skolorna möjlighet att erhålla bidrag? Då har man skapat ett system med enskilda skolor som blir beroende av föräldrarnas ekonomiska situation. Det vill vi inte vara med om. Däremot tycker vi oss ha all anledning att fästa avseende vid att det finns föräldrar som vill kunna sätta sina barn i ett alternativt skolsystem. Jag vill också göra ett par kommentarer till vpk:s särskilda yttrande, som fru Lantz står för, i fråga om statsbidrag till de inbyggda yrkesskolorna. Det skulle vara väldigt intressant att veta vad fru Lantz vill sätta i stället. De inbyggda skolorna utgör i dag ett utomordentligt alternativ för de ungdomar som är yrkesinriktade, eftersom de där har en möjlighet att få en utbildning som leder fram till bra jobb. Jag tror att de skolorna är något som vi, tvärtemot vad fru Lantz förordar, har all anledning att slå vakt om.
Herr talman! Målet för den svenska utbildningspolitiken måste vara att skolsystemet i största möjliga mån tas om hand av samhället. Det utmärkande för den svenska obligatoriska skolan är att den är öppen för alla, och det tycker jag är väldigt bra. Den gör ingen skillnad på barn som kommer från familjer med skilda livsåskådningar, med olika politiska meningar, med skilda ekonomiska och andra förhållanden. Det anser jag är mycket betydelsefullt. Det moderaterna nu försöker att tubba fram är ju ett alternativt skolsystem, men för vilka vill moderaterna ha det? Det finns väldigt mycket som talar emot ett alternativt skolsystem, bl.a. grundtanken att — som jag sade nyss — den svenska skolan skall vara öppen för alla barn. Det man har av samsyn i den svenska skolan i dag skulle nog brytas sönder i hög grad, om vi gick med på det som moderaterna föreslår. De säger ju här i debatten inte bara att man skall trygga enskilda skolors existens utan också att man skall utvidga och nyskapa sådana skolor. Det kan jag inte på något vis gå med på.
Herr talman! Jag skall fullfölja min avsikt att inte ta upp den ideologiska debatten; jag vill bara till kammarens protokoll få noterad den intressanta skillnaden i herrar Nordstrandhs och Strindbergs inlägg. Herr Nordstrandh förnekade i polemik mot mig att man på m-sidan skulle vara ute efter ett skolsystem parallellt med det som samhället byggt upp. Han sade att det rörde sig om enstaka fall där det fanns ett påtagligt behov av enskilda skolor. Herr Strindberg valde däremot — jag citerar honom — att kalla det moderaterna vill ha ett alternativt skolsystem och förklarade att moderaterna vill slå vakt om föräldrarnas rätt att placera sina barn i ett alternativt system. Vilken av herrarna som verkligen representerar moderata samlingspartiet kanske en kommande debatt får avslöja.
Herr talman! Jag vill ställa en direkt fråga till fru Lantz: Vilken enskild skola står icke öppen för alla elever som vill gå där? Ett rakt svar, för att tala skolastiskt, utan horn och tänder!
Herr talman! Utbildningsutskottets ärade ordförande talade om en nyansskillnad mellan herr Nordstrandh och mig när det gällde de enskilda skolorna. Det kanske var en oförsiktig formulering att använda orden ”alternativt skolsystem”, om herr Alemyr tolkar dem så. Här föreligger definitivt ingen nyansskillnad. Jag har dessutom diskuterat den här frågan så många gånger att jag trodde att herr ordföranden i utbildningsutskottet var medveten om detta. Sedan vill jag säga en sak till fru Lantz. Jag tycker att man har anledning att visa stor respekt och förståelse för att det finns föräldrar som — med rätt eller orätt — känner sig oroliga för de tendenser som de inte accepterar i dagens skola. Då tycker jag att de skall ha möjlighet att sätta sina barn i en skola där de får den fostran och den inställning till religiösa värderingar — för att ta ett exempel — som står i linje med föräldrarnas inställning. Vi skall enligt min mening kunna tillgodose sådana intressen även i dagens samhälle.
Herr talman! Det är väl ingen hemlighet vilka det är som använder de enskilda skolorna, även om man inte direkt kan säga att det är rikemansbarn. Vilka socialgruppers barn det är som går i enskilda skolor torde det, herr Nordstrandh, inte vara något tvivel om. Om man byggde ut systemet med enskilda skolor och om föräldrar med höga ambitioner för sina barns räkning och med höga andra krav flyttade sina barn till de skyddade privatskolorna, vad skulle i så fall hända med det övriga skolväsendet?
Herr talman! Jag fick inget svar på min fråga, och den lydde: Vilken enskild skola står inte öppen för alla? Jag väntar på svar.

Herr talman! Körkortet skall medföras vid färd. Därom råder givetvis inga delade meningar. Men den mänskliga faktorn, såsom glömska och brådska, får man räkna med. I de föreliggande motionerna har lämnats exempel på att man kan glömma körkortet — det gäller byte av kläder, kortare körningar etc. Jag tänker inte minst på traktorförare i jordbruk och skogsbruk som många gånger i arbetet måste företa en oberäknad resa till reparationsverkstad e. d. Det är, som man säger i en av motionerna, orimligt att i sådana situationer och under sådana förhållanden bli bötfälld. Den aktuella paragrafen korresponderar mindre väl med allmänhetens rättsuppfattning och är ägnad att skapa en helt onödig irritation mellan allmänheten och polisen. Jag har den bestämda uppfattningen, herr talman, att möjligheter bör ges ertappade fordonsförare att när det här nämnda förhållandet föreligger gå fria från påföljd. Jag förstår mycket väl att motionärerna och andra inte är fullt belåtna med utskottets förslag. Jag är också av den uppfattningen att det hade varit bättre med en tidsfrist inom vilken körkortet kunnat uppvisas. Man har häremot sagt att detta system, vilket är detsamma som gällde före 1973, skulle medföra ett merarbete för polisen och uppskattningsvis kräva 70—90 årstjänster. Jag tror för min del att den uppgiften är överdriven. Rikspolisstyrelsen har meddelat utskottet att man kommer att utfärda nya anvisningar i frågan, och de anvisningarna kommer att få ett sådant innehåll att polisens arbete och bedömning rörande rapporteftergift kommer att underlättas. Vidare bör bilföraren kunna få uppvisa sitt körkort under polisens pågående tjänstgöringspass. Med tilltro till dessa aviserade anvisningar har vi inom utskottet kunnat enas, ehuru jag är fullt medveten om att det hade varit bättre med en återgång till det gamla systemet med viss tidsfrist. Utskottets förslag är emellertid ett steg framåt i motionernas riktning, och vi får hoppas på polisens goda omdöme samt att generositet kommer att visas. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i trafikutskottets betänkande nr 14.

Herr talman! För någon vecka sedan hade jag i en frågestund här i kammaren tillfälle att diskutera detta problem med kommunikationsministern. Då hade jag en del exempel på hur stelbent den nu aktuella lagbestämmelsen tillämpas och hur orimlig den är. Men då fann jag ingen som helst vilja hos kommunikationsministern att mjuka upp bestämmelsen. Efter den debatten har jag fått ytterligare en rad exempel som verifierar hur orimligt det är att människor får böta därför att de av en tillfällighet har glömt sitt körkort. Jag tycker att det är värdefullt att trafikutskottet här har sett på detta problem — framför allt när det gäller traktorförare — med vanligt, sunt, praktiskt bondförstånd och sagt att det är orimligt att kräva att föraren alltid skall ha körkortet med sig. Det är också riktigt som utskottet säger att tillfällig glömska i det avseendet bör bedömas så att vederbörande har möjlighet till rapporteftergift så att han slipper böta. Jag har tolkat saken så att vi får ha kvar lagen, men rikspolisstyrelsen kommer att utfärda nya anvisningar rörande rapporteftergiften. När detta riksdagens beslut då blir offentliggjort tror jag att många människor kommer att hälsa en sådan uppmjukning med tillfredsställelse, och man kommer att fråga: Vad innebär detta praktiskt för mig, om jag fastnar i en trafikkontroll och det konstateras att jag har glömt mitt körkort? Ja, då tar polisen via radion kontakt med körkortsregistret — alltså just vad jag angav som en enkel möjlighet i debatten här i kammaren för någon vecka sedan — och konstaterar att vederbörande har körkort. Och då vill jag ställa frågan: Innebär detta att jag i så fall får lämna en förklaring till varför jag har glömt körkortet och var jag har det förvarat, eller är det tillräckligt med att det konstateras att jag har körkort? Jag tror det är värdefullt att just den praktiska tillämpningen redovisas så tydligt som möjligt, eftersom detta är en fråga som många människor är berörda av och som de därför följer mycket noggrant. Om jag uppfattade herr Johansson i Vrångebäck rätt, så sade han ungefär att den som bor i närheten av trafikkontrollen och alltså bara har gjort en kort resa har chans att åka hem efter körkortet. Så har jag också uppfattat saken. Jag vill därför nu ställa den frågan, som jag närmast riktar till utskottets ordförande: Får man tolka detta så att man skall lämna en fyllig och av polisen accepterad förklaring som komplettering till den kontroll som sker via radion? Slutligen vill jag liksom herr Johansson i Vrångebäck uttala den förhoppningen att de aktuella anvisningarna utformas på ett praktiskt och ändamålsenligt sätt.

Herr talman! Före år 1973 gällde den bestämmelsen att bilförare som ertappades utan körkort medgavs straffrihet, därest körkortet uppvisades hos polismyndighet eller åklagare inom tre dagar. fr.o.m. den 1 januari 1973 är däremot skyldigheten att medföra körkortet undantagslös. Bilförare som ej medför körkortet straffas utan dom och rannsakan med böter, oavsett vilket skälet är för att körkortet saknas. Dock kan förekomma att polisman medger rapporteftergift. Det råder inga delade meningar om att bilförare skall inneha körkort. Detta är fullkomligt självklart. Däremot måste bestämmelsen om att körkortet ovillkorligen skall medföras under körning anses vara mindre meningsfull. Det väsentliga är ju ändå att bilföraren verkligen innehar körkort, inte var han har det förvarat. Det har inträffat, herr talman, att en bilförare stoppats i en kontroll något hundratal meter från sitt hem, där han glömt sitt körkort. Han kunde legitimera sig. Han erbjöd sig lämna kvar bilen för att gå hem och hämta körkortet. Svaret blev nej. Böter 50 kronor! En annan bilförare, som också hade glömt sitt körkort, ombads vid en poliskontroll stiga in i polisbilen för att klara av vissa formaliteter i samband med bötesförfarandet. Han var igenkänd av vederbörande polisman och kunde därtill legitimera sig. Via polisradion anropade polismannen centrala körkortsregistret, och efter någon minut kunde bilföraren höra sitt namn, sin adress och sitt körkortsnummer läsas upp. Helt naturligt ansåg bilföraren nu saken vara klar — han innehade ju bevisligen körkort. Men nej då! Böter 50 kronor — helt i enlighet med den bestämmelse, enligt vilken det är av största betydelse att körkortet finns med! Helt i konsekvens med dessa mycket märkliga bestämmelser har det också inträffat att en bilförare medgivits rapporteftergift, därför att han var iklädd träningsoverall. Han var ju ute och sportade minsann, och då var det ju förståeligt att körkortet låg kvar hemma i kavajen! Inga böter här alltså! Detta var tre exempel. Många, många fler finns, som bevisar det orimliga i att människor skall göras till brottslingar för en gärning som saknar reell betydelse och som oftast är grundad på ren glömska. Det är verkligen inte underligt att dessa människor upplever bestämmelserna som rent kränkande. Varför skärptes då bestämmelserna fr.o.m. år 1973? Främsta skälet anges vara det betydande utredningsarbete som förutvarande stadgande medförde. Enligt trafikutskottet kunde detta utredningsarbete årligen beräknas motsvara 70—90 årsarbetskrafter inom polisen. En klar förbättring anses ha inträtt efter genomförandet av de nya bestämmelserna. Dessa uppgifter kan jag givetvis inte bestrida, men dels vill jag hävda att rättstryggheten kräver sitt pris, ett pris som vi måste vara beredda att betala, dels vill jag påstå att de alltmer utvecklade tekniska resurser som står till polisens förfogande påtagligt kan begränsa omfattningen av utredningsarbetet. Trafikutskottet har emellertid ansett de administrativa skälen väga så tungt att utskottet ej varit berett att föreslå en ändring av nu gällande bestämmelser, trots att starka skäl enligt utskottet ”talar — — — för att frågan om tillfälligt förbiseende med avseende på skyldigheten i fråga ändock bör beaktas”. Utskottet hänvisar därefter till att rikspolisstyrelsen avser att utfärda anvisningar till reglerna i polisinstruktionen om rapporteftergift vilka skall innebära generösare grunder för bedömning än vad som hittills varit fallet. Utskottet anser att de motionärer som krävt en ändring av gällande bestämmelser därmed fått sina syften tillgodosedda och avstyrker därför motionerna. Utskottet uttalar sig alltså samtidigt dels för en undantagslös skyldighet för bilförare att medföra körkortet, dels för undantag i denna undantagslösa skyldighet. Om utskottet verkligen menar — och det betvivlar jag inte — att starka skäl talar för en generösare bedömning i vissa fall borde utskottet i konsekvens härmed ha föreslagit ändringar i nu gällande bestämmelser. Bl. a. borde utskottet ha föreslagit någon form av tidsfrist — om inte tre dygn så åtminstone ett! Därtill borde det också för utskottet ha varit angeläget att medverka till att huvudansvaret här inte åvilar den enskilde polismannen. Tyvärr blir just detta konsekvensen av utskottets ställningstagande. Avslutningsvis kan jag inte underlåta att citera vad som sägs i utskottsbetänkandet beträffande de anvisningar som rikspolisstyrelsen avser att utfärda till reglerna i polisinstruktionen om rapporteftergift. Det heter: ”Då trafikövervakande polispersonal anträffar fordonsförare som inte kan uppvisa körkort bör polispersonalen i de fall, då föraren kan legitimera sig eller på annat sätt göra troligt vem han är, genom kontroll hos centrala körkortsregistret utröna om han är innehavare av gällande körkort. Därest föraren vid denna kontroll visar sig vara berättigad föra fordonet bör polispersonalen genom frågor till föraren söka utröna orsakerna till att körkortet inte medförs och övriga omständigheter av betydelse för bedömandet huruvida förutsättningar för rapporteftergift enligt 12 § polisinstruktionen föreligger. Fordonsförare bör även — i de fall då så lämpligen anses böra ske — beredas tillfälle att för polispersonalen under pågående tjänstgöringspass uppvisa sitt körkort. Utskottet förutsätter att vid prövningen av rapporteftergift även frågan om förseelsen beror på tillfälligt förbiseende kommer att påverka bedömningen.” Herr talman! Givetvis tycker också jag att det är bra att möjligheterna till rapporteftergift på detta sätt avsevärt ökar. Det är en klar förbättring. Men varför allt detta krångel? Varför räcker det inte med konstaterandet att föraren verkligen innehar körkort? Varför alla dessa frågor och detta krav på uppvisandet av körkortet, när det alltså har fastslagits, att detta finns, om det än inte är med? Kan någon representant för utskottet möjligen ge en enda vettig förklaring till detta byråkratiska krångel? Det är verkligen inte underligt att antalet årsarbetskrafter springer i höjden, om personalen skall användas för ett omfattande utredningsarbete av angivet slag som saknar all reell praktisk innebörd, eftersom det gäller förare, som redan visat sig vara berättigad föra fordonet! Det torde milt sagt finnas angelägnare uppgifter att disponera personalen för i trafiksäkerhetsarbetet! Herr talman! Helt naturligt borde jag här yrka bifall till motionen 494, i vilken yrkas att nu gällande kategoriska bestämmelser i körkortskungörelsen upphävs och att en återanpassning sker till tidigare gällande förhållanden. Trafikutskottet är emellertid enhälligt och ett yrkande från min sida skulle därför enbart uppfattas som en meningslös demonstration. Jag avstår alltså från att ställa något yrkande men uttrycker den förhoppningen, att den här frågan nu likväl skall få en meningsfull och rimlig handläggning.

Herr talman! I motsats till herr Nyhage vill jag uttala mig ganska välvilligt beträffande utskottets synpunkter i betänkande nr 14. Jag vill säga några ord i anledning av utskottets behandling av motionen 1065, som jag har väckt tillsammans med några av mina partivänner från Uppsalabänken. Utskottets behandling av motionen har skett i en positiv och förstående anda, och jag tycker att det är klokt, inte minst därför att den här frågan har en ur allmänhetens synpunkt viktig aspekt beträffande rättsuppfattningen. Yrkandet i vår motion gick visserligen längre än utskottet är berett att gå i dag, men det finns ändå skäl att biträda utskottets hemställan. De påpekanden som vi gjorde i vår motion har nämligen i hög grad blivit beaktade.

Det måste vara besvärande att i sin tjänsteutövning uppleva sig tvingad att se bort från faktiska och förnuftiga skäl. Några av talarna har också påpekat hur absurd denna strikta tillämpning kan te sig i vardagen. Rikspolisstyrelsen har inför utskottet redovisat en som jag tycker klok och framsynt mening om hur polisen vill tillämpa den här bestämmelsen i fortsättningen. Jag tror att detta är viktigt, självfallet sett från trafikantens synpunkt, men också sett från den enskilde polismannens situation, och jag vill gärna stryka under vad som har sagts av herr Eriksson i Arvika om att vi nu förväntar oss en klok och omdömesgill tillämpning av dessa bestämmelser och att polismännen känner och förstår att myndigheterna är till för medborgarnas skull och inte tvärtom.